Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra den svenska glasindustrins framtid och utvecklingsmöjligheter. Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att tillgodose behoven inom svensk glasindustri och när de kan förväntas komma. Eftersom båda interpellationerna tar upp frågor om den svenska glasindustrin väljer jag att besvara dem samtidigt. Låt mig först understryka att jag känner starkt med alla dem som drabbas av besked om varsel om uppsägning, i det här fallet de anställda inom glasindustrin. Jag vill också framhålla att regeringen noga följer utvecklingen av varsel i olika branscher och i olika delar av landet, bland annat med stöd av de regionala samordnare regeringen utsett i exempelvis Kalmar län. Regeringen lyssnar också till vad de regionala samordnarna framför när det gäller behov och förslag till åtgärder. Jag förutsätter också att företagen tar sitt ansvar som arbetsgivare. De samlade satsningarna i budgetpropositionen för 2009 och andra stimulansåtgärder kommer aktivt att bidra till att förstärka de åtgärder som vidtagits och planeras av samordnare och andra aktörer, lokalt och regionalt. Den svenska statsbudgeten för 2009, med reformer på 32 miljarder kronor, är enligt EU-kommissionen den mest expansiva i Europa och skapar förutsättningar för investeringar nu och i framtiden. Regeringen har också tillfört ytterligare resurser för 2009 om sammanlagt 8,3 miljarder kronor för jobb och omställning som kompletterar inriktningen i budgeten. Vi vässar och förstärker verktygen inom arbetsmarknadspolitiken och förbättrar efterfrågan inom byggsektorn. En annan kraftfull åtgärd i detta sammanhang är att Almi Företagspartner AB tillförts ytterligare 2 miljarder kronor som kapitaltillskott. Almi ges dessutom möjlighet att finansiera upp till 80 procent av ett litet eller medelstort företags lånebehov i stället för som tidigare 50 procent. Om synnerliga skäl föreligger ska Almi även fullt ut kunna tillgodose ett företags finansieringsbehov. Totalt sett finns det alltså resurser både på kort och på lång sikt för att möta neddragningarna. Det kan handla om utbildningsinsatser, arbetsmarknadspolitiska program, företagsutveckling, strukturfondsprogram med mera. Nu handlar det om att kraftsamla och samordna dessa resurser och regionalt ta fram åtgärder för att utveckla glasindustrin. Jag anser att turismen är en mycket viktig del för Glasriket. I turistnäringen finns en framtidstro och man ser nya möjligheter att expandera trots att världskonjunkturen förändrats drastiskt. Därför behövs intressanta besöksmål. I oktober och december förra året hade Carina Adolfsson Elgestam och jag debatter här i riksdagen om besöksnäringen och vi är överens om att näringen är en framtidsnäring med stora möjligheter för Sverige. Den har de senaste åren utvecklats väl, både vad gäller konkurrenskraft och sysselsättning. En minskning av besökare till Sverige noterades i somras från vissa utomeuropeiska marknader medan besökare från vissa närmarknader ökade. För att svensk turistnäring ska fortsätta att utvecklas positivt och stärka sin position internationellt fordras fortsatta gemensamma insatser på flera områden. Med detta som utgångspunkt tillämpar Näringsdepartementet ett brett angreppssätt. Näringsdepartementet har redan tillsammans med Nutek, Visit Sweden AB och turistnäringen inlett ett samarbete om strategiska framtidsfrågor för att turismens positiva utveckling ska fortsätta.

Herr talman! I nöden prövas vännen, brukar man säga. Det är väl i det läget som Sverige och svensk industri är nu. Just glasindustrin är oerhört speciell och betyder oerhört mycket för hela Sverige, inte bara för Småland. Det gäller Reijmyre också, även om min interpellation konkret handlar om Glasriket i Småland. Regeringen gick ju till val på jobben och säger att man har fått väljarnas förtroende att ta tag i Sveriges växande problem. Det är just nu som vi kan se att Sverige och vår industri verkligen har växande problem. När det gäller Glasriket som är en så liten del av svensk industri, om man ser det procentuellt, men som betyder så oerhört mycket står Sverige inför ett vägval, skulle jag vilja påstå. Därför känner jag att det svar vi har fått från ministern i kammaren i dag inte skapar någon framtidstro för Glasriket och glasarbetarna. Det är positivt att ministern i sitt svar säger att hon känner starkt för dem som drabbas av besked om varsel och uppsägning. Å andra sidan upplever inte jag att det finns något konkret om vad man kan behöva i den speciella industri som glasindustrin är. Den är oerhört personalintensiv. När lågkonjunkturen slår till slår den stenhårt. Ministern säger att det kan handla om utbildningsinsatser och arbetsmarknadspolitiska program. Vi som bor i Småland kan se att det inte förekommer. I veckan fanns det ett uttalande i Smålandsposten om vilken besvikelse man känner för att man inte har fått något stöd till utbildning. För Glasrikets del handlar det om att få särskilda utbildningar som riktar sig just till glasarbetarna och glasblåsarna och det som finns runt omkring. Detta är så oerhört specifikt och det tar så lång tid att lära upp så det är viktigt att få specifika insatser för att klara den här lågkonjunkturen. Vi vet att det vänder förr eller senare. Det skulle vara en katastrof för Sverige om vi då inte hade något svenskt konstglas kvar. Det handlar inte bara om glasarbetarna utan också om det som finns runt omkring, bland annat turism. Jag ska återkomma till turismen i mitt nästa inlägg. Det handlar också om våra designer. Vem kan tro att någon skulle vilja jobba med konstglas och använda den konstarten om vi inte har några glasbruk kvar i Sverige? I dag har vi många unga och lovande designer som är på gång vid sidan av gamla och kända som Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Mats Jonasson och så vidare. Det skulle vara en katastrof för Sverige om de unga blivande konstnärerna tappade intresset för materialet glas. Men det skulle också vara en katastrof för Sverige om vi inte hade denna möjlighet. Det skulle därför vara mycket bra om ministern här kunde lova att det blir konkreta insatser till Glasriket för att rädda glasindustrin.

Herr talman! Till att börja med tackar jag för svaret. Jag hoppas att vi utifrån det ska kunna få fram ett antal fruktbara idéer och tankegångar som skulle kunna få denna fråga att gå lite framåt. Jag har alltså skrivit en interpellation där jag har påpekat att glasindustrin i Glasriket har problem. Samtidigt kan alla som har tagit del av denna verksamhet både se och förstå att det också finns ett kunnande som gör att möjligheterna till en lovande framtid är stora. Denna framtid berör glasindustrins verksamheter och dess omgivning. Det är därför nödvändigt att branschen och den region som den är verksam i får ett antal besked inom en snar framtid. Kalmar län och Glasriket är ett av Sveriges populäraste turistmål inom besöksnäringen och är därför en viktig bas för småföretagandet. Glasriket bidrar till att upprätthålla service för såväl bofasta som besökare. Jag vet att det har varit besök från regionen hos regeringen för att beskriva verkligheten och samtidigt ge förslag till hur denna uppkomna situation på olika sätt ska kunna lösas. De förslag som har lämnats handlar om hur den framtida hanteringen av glassamlingar inklusive arkivmaterial ska hanteras. Den framtida marknadsföringen behöver intensifieras. Det finns ett stort behov av kapitaltillskott, och det finns behov av utbildningsinsatser för samtliga kategorier av anställda. Vi hade i tisdagens interpellationsdebatt en diskussion med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om en av frågorna, och det var hur man skulle lösa frågan om att rädda glassamlingen i Orrefors. Jag tyckte att den diskussionen var fruktbar. Kulturministern lovade då att ta del av den diskussion som vi nu har här för att se åt vilket håll den går. Jag förutsätter och hoppas att näringsministern kommer att prata med kulturministern om de debatter som vi nu har och har haft. Jag hade förmånen att besöka Orrefors den 4 februari och se denna glassamling. Jag tycker att det vore synd, och många skulle nog uttrycka det som en katastrof, om den samlingen riskerade att förfaras på det sättet att den sprids ut över världen. Den har ett jättestort ekonomiskt värde, och det är förhållandevis lätta pengar att få in. Men i förlängningen skulle en kulturskatt försvinna. Men inte minst skulle en möjlighet att göra området ännu mer attraktivt genom att synliggöra denna skatt försvinna. Det var en av de punkter som samordnarna redovisade, och samordnarna är ordföranden för Regionförbundet i Kalmar län och landshövdingen, alltså regeringens egna samordnare. De hade alltså de fyra förslag som jag har redovisat som en del av lösningen på problemet. Men utifrån den redovisning som har kommit har det alltså inte sagts från regeringens sida att man tänker ställer upp på någon av dessa fyra punkter, vilket jag tycker är synd. Jag hoppas att vi vid dagens debatt ska kunna få ett positivare besked från ministern.
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att utveckla Glasriket. Det är ett fantastiskt turistmål och dessutom fantastiska produkter. Det symboliserar också väldigt mycket av det som Sverige står för. Det är ett fantastiskt hantverk som efterfrågas världen över. Men glasföretagen drabbas av samma finansiella kris som alla andra företag i vårt land. Även om mycket går att skylla på regeringen kan vi inte ta på oss skulden för den finansiella krisen, snarare tvärtom. Tack vare att vi har jobbat så mycket med jobbskapande åtgärder har vi skaffat oss en position som gör att vi faktiskt har råd att göra en del saker i detta läge när det är så svårt. Dock kan vi inte göra allting. Jag tror att det är viktigt att fundera över vilket angreppssätt som man ska ha som näringsminister eller som ansvarig regering i detta sammanhang. Jag tror att det bästa angreppssättet är att skapa bra förutsättningar för alla företag, annars kommer vi att sitta med glasproducenterna ena dagen, bilproducenterna nästa dag, mineralindustrin den tredje dagen och så vidare som säger att de måste ha speciella åtgärder. Det bästa som vi kan göra är att sänka kostnaderna för företagen. Jag har här en katalog som omfattar 82 åtgärder för att förbättra företagsklimatet i Sverige. På två år har regeringen genomfört en rad åtgärder för att göra det enklare, roligare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Det gynnar också glasindustrin. Sedan inser jag att det naturligtvis är jättetufft just nu på grund av den finansiella krisen. Just därför har vi också förbättrat villkoren, som jag sade, i Almi så att man kan ställa upp med krediter om bankerna inte finns tillgängliga. Vi har hjälpt till med exportmöjligheter så att Svensk Exportkredit kan hjälpa till i detta sammanhang. Det är direkta åtgärder som syftar till att finnas där för de företag som behöver dem när det är besvärligt i en finansiell kris. Vi har sänkt arbetsgivaravgifter generellt men också för de unga. Det innebär minskade kostnader. Det är bra för denna typ av företag som är, som sades här, oerhört personalintensiv. Det är också viktigt att veta att länet disponerar pengar. Vi tycker inte att vi ska sitta i Stockholm och hitta på utbildningsprogram och andra program för den ena och den andra företagsgruppen, utan vi trycker så att säga ut ansvaret regionalt. Vi har precis bestämt att vi ska gå vidare med regionaliseringen. Men detta är ett sätt att ge makten och dagordningen till de regionala aktörerna. Jag tror att vi är överens om att det är bra. Bara för 2009 disponerar man i regionförbundet 40 miljoner kronor och 2 miljoner kronor från Länsstyrelsen i Kalmar län. För perioden 2007-2013 finns det 600 miljoner kronor i de regionala strukturfondsprogrammen. Vad ska dessa pengar användas till? Jo, de ska användas just till denna typ av utveckling av turistattraktioner och företagsverksamhet för att kunna marknadsföra och stärka näringslivet och jobben ute i regionerna. Vi har sett till att vi har så lite pengar som möjligt här i Stockholm. I stället lägger vi ut dem regionalt och lokalt för att man ska kunna göra saker och ting själv. För mig som decentralist är det en helt rimlig utgångspunkt för hur vi ska jobba med dessa saker. Jag ska se till att det är generellt bra åtgärder. Sedan ska resurser och annat lyftas ut regionalt och lokalt. Till sist vill jag säga att vi också har ökat anslaget till Visit Sweden med 10 miljoner kronor per år. Det är till för att öka marknadsföringen av denna typ av turistattraktion. Visit Sweden har gjort ett fantastiskt bra jobb och gör det också fortsättningsvis. Det är den nationella rollen som vi tar på oss när det gäller att marknadsföra Sverige i fråga om turismen.

Herr talman! Maud Olofsson inledde sitt anförande med att säga att Glasriket är viktigt. Det är en tydlig markering. Men lev upp till det då! Sedan säger Maud Olofsson att mycket inte går att skylla på regeringen. Nej, det är inte heller det som vi säger. Vi har en lågkonjunktur, och det är en finanskris i hela världen. Det är klart att när människor har mindre pengar i plånboken är det ganska lätt att avstå från att köpa konstglas. Det är inget konstigt i sig. Glasindustrin är van vid att konjunkturerna går upp och ned. Men det är inte det som det handlar om nu, utan det handlar om att regeringen ska visa handlingskraft utifrån denna region. Det är inte bara Kalmar län, utan det är också Kronobergs län. Jag vet inte hur det kan komma sig att de regionala samordnarna har en annan bild än ministern. Efter vad jag kan förstå har både Sven Lindgren i Kalmar och Kristina Alsér i Kronoberg med Glasriket. De säger också att vi behöver marknadsföring för export. Vi har inte uppfattat att Näringsdepartementet och ministern är beredda att göra någonting. Vi behöver specifika utbildningsinsatser, säger de också. Maud Olofsson och jag är helt överens om att vi inte ska sitta här i Stockholm och rita upp exakt hur det ska vara ute i regionerna, men regionerna behöver det ekonomiska stödet och de ekonomiska medlen för att kunna jobba med de här sakerna. När det gäller marknadsföring av Sverige och svenskt glas ute i världen handlar det inte om så stora pengar för att det ska göra väldigt stor nytta. Låt mig ta Kosta i Lessebo kommun, Kronobergs län, som exempel. De varsel på 300 personer som Orrefors Kosta Boda nu har lagt där låter kanske inte så mycket i förhållande till vad vi sett i bilindustrin, men översätter vi det till Stockholmsförhållanden handlar det om ett varsel, på en enda arbetsplats, på 105 000 personer. Jag skulle vilja se det borgarråd i Stockholm, den näringsminister eller den arbetsmarknadsminister som då inte skulle vidta någon form av åtgärder och åtminstone diskutera frågan med det lokala näringslivet. Detta sagt bara för att ge en bild av hur det faktiskt ser ut i glesbygden. Därtill handlar detta just om glesbygden, om jobben i glesbygd och om åtgärder för turismen. Maud Olofsson och jag har diskuterat detta tidigare i kammaren. Maud Olofsson säger i sitt svar att turismen är viktig, men det är samma sak där: Det behövs speciella insatser i det här läget. Det är lågkonjunktur - inte bara finanskris utan lågkonjunktur. Skulle glasbruken i Glasriket läggas ned, vilket det faktiskt finns en risk för, vilka turister besöker då Glasriket? Det kommer att finnas lite hyttor kvar, men det blir inte alls samma attraktionskraft som Glasriket har i dag. I dag har vi cirka en och en halv miljon besökare årligen. Det antalet skulle förmodligen minskas med minst en miljon. Det blir en drastisk förändring, också för alla som är sysselsatta runt omkring. Det vi skulle behöva, utöver marknadsföring, är speciella insatser så att fler skulle se möjligheterna och våga starta företag inom turismen.

Herr talman! Jag tycker att ministern flyttar eller försöker flytta fokus. Jag kan förstå att det kan vara besvärligt att hantera många olika situationer och ämnen, men jag vill ändå att vi håller fast vid diskussionen om glasindustrin. Jag ska göra det utifrån följande synpunkt. De samordnare som ministern har varit med och tillsatt har ju fått ett uppdrag. Jag förutsätter att de enligt detta uppdrag ska redovisa sin regions problem och möjligheter, inte lägga en våt filt över hela Sverige. Då vore det ju ingen mening med att ha så många samordnare. I Kalmar län har vi två samordnare. Den ena är ordförande i regionförbundet, den andra är landshövdingen. De två har i sin kartläggning av problemen i Kalmar län själva valt att ta fram ett program som berör glasindustrin eftersom de tycker att det problemet är så specifikt. De har valt att inte redovisa den problematiken tillsammans med all annan problematik. De har valt att göra en specifik uppvaktning gentemot regeringen för att presentera sitt upplägg för hur man ska lösa det här problemet. Det är med den utgångspunkten jag också agerar. Jag gör det inte från en enbart socialdemokratisk synpunkt; jag gör det utifrån att jag är en riksdagsledamot från Kalmar län som med den information jag har fått vill vara med och understryka att behoven ser ut som de gör. Och jag är långt ifrån ensam. När det den 13 februari presenterades att regeringen inte skulle tillmötesgå de synpunkter som samordnarna hade lagt fram hölls det naturligtvis en presskonferens med anledning av det. Där kunde man höra kommentarer i stil med: Jag är besviken på regeringen och handläggningen. Det var inte en socialdemokratisk synpunkt, utan det var en partikamrat till ministern som sade så. Orsaken trodde han var att detta har drunknat i alla andra skrik på hjälp. Den här frågan är inte tillräckligt stor. Den når inte ut. Den når inte fram. Det var hans bedömning. Lite grann så tror jag också att det är. Ministern måste ändå hålla med om att andra branscher på andra orter har fått en annan behandling när det gällt att tillmötesgå de behov som funnits inom de branscherna och på de orterna. Jag tycker egentligen inte att det är märkvärdigare än så. Jag tycker att man kan "översätta" andra lösningar som regeringen har ställt upp på och använda dem även i det här fallet. Nu är ju vi smålänningar vana vid att alltid mer eller mindre få klara oss själva. Samtidigt tycker vi att någon gräns ska det väl ändå finnas. Varför kan inte vi få bli behandlade som många andra i andra delar av Sverige och få lite hjälp att lösa våra problem?
Herr talman! Varför kan inte ni bli behandlade på samma sätt? Det är precis det ni blir. Vi tillför ju resurser. Jag försöker bara beskriva vilket förhållningssätt vi har. Vi tror att människorna i Kalmar och de som jobbar med hela Glasriket har bättre förutsättningar att själva ta fram program för det än vad regeringen har. Det är därför vi också lägger ut resurserna lokalt och regionalt. I vår budget på 40 miljarder kronor finns det en rad åtgärder som den region vi här pratar om också har nytta av. Varför gör vi det? Jo, därför att vi tror på tillväxt i hela landet. Låt mig ta ett område: infrastruktur. Är det någon fråga där Kalmarregionen i alla år har sagt att man känner sig bortglömd är det infrastrukturen. Nu tillförs resurser för att kunna göra en rad investeringar i skötsel och underhåll på det här området som inte har gjorts tidigare. Sedan kan man konstatera att de 40 miljarder kronorna också går till utbildningsinsatser, till forskning och innovation, till olika insatser på miljö och klimatområdet och till turistnäringen. De går till en massa sådana delar. Syftet är att det ska finnas en framförhållning så att inte regeringen ska sitta och jobba ad hoc varje gång det uppstår ett problem i någon av de här branscherna. Det ska vara långsiktiga spelregler så att man vet vad man ska hålla sig till. Det som har varit akut, och det gäller också Glasriket, är den finansiella situationen - möjligheten att få krediter, möjligheten att låna. Det har också varit en diskussion med Näringsdepartementet just kring detta. Vad har vi då gjort? Vi har tillfört 2 miljarder extra till Almi. Vi har förbättrat deras möjligheter att låna ut pengar. Vi har också höjt resurserna till mikrolånen så att det har blivit större möjligheter att låna den vägen. Vi har tillfört resurser på det här området, så det går inte att stå här och säga att det inte finns några pengar. När det gäller strukturfondspengar och annat kan jag konstatera att ni socialdemokrater inte har en krona mer i er budget. Ni står här och säger att det behövs mer pengar. Ni har samma pengar till regional utveckling som regeringen har, inte en krona mer. Jag tycker att det är viktigt också att de som lyssnar till den här debatten inte bara hör de vackra orden om att man vill värna Glasriket. Det kan jag också stå här och säga. Men då kommer de ju att avkräva mig något slags besked om vad vi tänker göra. Då kan jag säga: Vi avsätter 40 miljarder kronor till investeringar i en rad olika åtgärder som syftar till att stärka näringslivet, också glasindustrin. När det gäller utbildningsinsatser finns det möjligheter till utbildning, men man måste ta fram programmen själv. Man måste ansöka om pengarna från sociala fonden för att få del av dem. Och det visar sig nu att det finns rejält med resurser kvar inom sociala fonden. Vi har tillfört resurser till yrkesutbildning. Vi har sett till att det finns högskoleutbildningsplatser i hela landet. Alla dessa platser är inte utnyttjade än i dag. Men regeringen kan inte ta fram utbildningsprogrammen, utan det måste man göra regionalt och lokalt. Vi ser till att de finns, vi ser till att det finns resurser, men sedan måste man lokalt och regionalt göra insatserna. När man lyssnar till den här debatten och många andra debatter kan man konstatera att enligt Socialdemokraterna räcker skattebetalarnas pengar till allt. Det finns ingenting som inte ni kan stå här och lova. Det är löften till fordonsindustrin, Glasriket, modeindustrin, designindustrin och så vidare. Ni har ju en oändligt stor börs att ösa ur. Och jag vill bara tala om att så slarvig är inte jag med skattebetalarnas pengar. Jag har visat det när det gäller fordonsindustrin, och jag visar det på andra sätt. Det måste vara ett strukturerat arbete för att stödja näringslivet. Man kan inte bara stå där med en öppen börs och dela ut pengar som man inte rår om.

Herr talman! Maud Olofsson försöker på något sätt kasta över den här bollen till oss socialdemokrater. Nu är det faktiskt Maud Olofsson som är näringsminister i Sverige, och det är borgarna som har ansvar för politiken, inte vi socialdemokrater. Vi har en helt annan syn på hur man bygger samhället. Det som skiljer oss åt, Maud Olofsson, är att du så klart och tydligt här i kammaren nu säger: Glasindustrin och företagen, ni får klara er själva och stå på egna ben. Vi tänker inte göra några insatser. För dem som arbetar där finns a-kassan. Det vi socialdemokrater säger är att vi vill ha ett samarbete, alltså mellan näringslivet och politiken. På det sättet tror vi att vi kan arbeta för och utveckla ett starkare näringsliv. Det är det som är den stora skillnaden. Maud Olofsson blandar bort korten lite. I ärlighetens namn har regeringen satsat 90 miljarder på skattesänkningar. Man kunde kanske ha valt en annan väg i den frågan.

Hitintills har det inte kommit några pengar till dem som arbetar inom glasnäringen. Varken näringsliv eller de lokala politikerna har uppfattat att de har några verktyg att arbeta med. Det kanske vore på sin plats att Maud Olofsson ånyo besöker Glasriket och den här gången kanske låter bli att gråta av glädje, utan snarare gråter över problemen i Glasriket nu. Maud Olofsson besökte Glasriket i valrörelsen, och då var det så oerhört mycket gullegull kring Glasriket. Visa allvar nu när det är nöd!

Herr talman! Jag tycker att det är synd att ministern hela tiden försöker glida ur själva problematiken och diskussionen som dagens debatt handlar om. Till att börja med vill jag klart deklarera att vår budget är finansierad, och det vet ministern mycket väl. Nu ska jag ta upp ett par av de kastade handskarna. Jag ska göra precis som ministern och gå utanför dagens diskussion. Ministern säger att man satsar så mycket i Kalmar län och använder infrastrukturen som ett exempel. Det måste vara ett sällsynt dåligt exempel. Vilken satsning gör man på infrastruktur i Kalmar län? Ja, än så länge har man avsatt 50 miljoner som ett markeringsbelopp på en eventuell satsning - för den ska man återkomma till - på att uppgradera banan Emmaboda-Karlskrona. Samtidigt passar man på att ta bort de 250 miljoner som fanns för att uppgradera järnvägen Västervik-Linköping. Jag blir inte imponerad. När det gäller den andra delen avsätter man 25-30 miljoner för att göra E 22:an till två-plus-ett-väg. Ja, det är ju en trafiksäkerhetsåtgärd. Önskemålet från oss socialdemokraterna men också från väldigt många av Centerpartiets förtroendevalda var två-plus-två-väg. Så om jag vore ministern skulle jag vara väldigt försiktig med att prata om vilka satsningar man gör på infrastruktur i Kalmar län. Högskolan och resurser till den - jag tar det som ett löfte. Jag hoppas då att det kommer att visa sig att även högskolan och det om ett år kommande universitetet, som kommer att heta Linnéuniversitet, kommer att få resurser till forskning. Så här långt verkar det inte så, men jag tar det som ett löfte.
Jag släpper in Monica Green i debatten. Men jag vill säga att det är i strid mot överenskommelsen mellan samtliga gruppledare om att man inte ska gå in efter första debattomgången i en interpellationsdebatt.
Herr talman! I så fall ska jag hålla mig mycket kort. Jag reagerade mycket starkt på Maud Olofssons anfall här när hon påstod att vår budget inte är i balans. Både i finansgruppen och i hela riksdagsgruppen är vi oerhört noga med att alla utgifter ska vara finansierade. Vår budget är fullt ut finansierad. Vi har lagt fram förslag om en rad åtgärder som ska finansiera Sverige ur krisen, och vi ser till att vi finansierar dem fullt ut till sista kronan. Jag betackar mig för sådana påhopp som Maud Olofsson gör om att vi skulle vara slarviga med pengar. Om det är några som vet vad det betyder att få ordning och reda i ekonomin, så är det vi. Vi har lärt oss det under 90-talets kris. Maud Olofsson vet varför vi fick lära oss det. Vi fick ta över ert bo och reda upp i det. Därför är det så viktigt för oss med ordning och reda i ekonomin. Jag tycker att det är väldigt fräckt av Maud Olofsson att komma med sådana lögner. Jag hörde Maud Olofsson i går i frågestunden påstå att vi inte ställer upp på miljöbilspremien. Det är ytterligare en sådan lögn. Jag vill inte att Maud Olofsson ska vräka ur sig lögner som vi sedan inte ska kunna bemöta. Det var därför jag begärde ordet.
Herr talman! Jag får väl extra tid för att prata med Monica Green som går in i debatten. Vad jag sade var att ni inte har mer pengar till regional utveckling än vad regeringen har. Lyssna på vad jag säger! Sedan kan jag ha synpunkter på att ni höjer utgiftstaket för att klara allt det här, men ni har inga mer pengar till regional utveckling. Det var precis det jag sade. Monica Green säger att det är vi som sitter i regeringen - ja, men det är väl tur det! Men du måste beskriva hur alternativen ser ut. Det jag kan konstatera från de senaste dagarna är att ni har en oändlig mängd pengar som ni kan lova till den ena gruppen efter den andra. Jag värnar om skattebetalarnas pengar. Jag tänker inte lova allting. Jag tänker vara ärlig mot skattebetalarna och säga att det inte finns hur mycket pengar som helst och att vi därför måste prioritera. Vi har en generell åtgärdspolitik för att stödja alla företag i Sverige, oavsett om det är Glasriket, gruv och mineralnäring, skogsindustri eller vad det är för något, därför att vi måste skapa bra villkor för alla företagare. Dessutom har vi marknadsföringsåtgärder och turiståtgärder som syftar till att hjälpa just turistnäringen. Vi har tillfört extra resurser till Visit Sweden som är en otroligt fin organisation. Där har vi äntligen fått ordning på marknadsföringen av svenska turistprodukter. Det bygger dock på att man skapar produkter runt om i landet, till exempel i Kiruna och Jukkasjärvi, Glasriket, som har andra program, och så vidare. Därför har vi också tillfört resurser regionalt i strukturfonderna. Det går inte att säga att det inte finns pengar. Jag kan läsa innantill vilka resurser som har kommit ut. Man måste dock använda dessa resurser för att se till att det kommer ut goda saker. Jag vet att de är duktiga i Glasriket. Det finns massor av goda entreprenörer och duktiga människor som vill göra saker och ting. Jag litar på att de resurser som vi tillför i utbildning, näringslivsutveckling och lånegarantier kommer att användas. Glasriket är ett fantastiskt turistmål, inte bara för mig utan för många andra. Det är alldeles självklart att vår politik också stärker Glasrikets förutsättningar framöver.
Enligt riksdagsordningen har Monica Green rätt till ett inlägg. Jag vill också påpeka att man för att följa riksdagsordningen ska vara försiktig med ordvalet och hålla sig till interpellationen.